Herr talman! Tre ting vill jag ta upp. Först vill jag rätta till ett missförstånd. Det var Gösta Bohman som plötsligt i TV förklarade att jag personligen borde betala kostnaderna för ett uppskov med laddning av kärnkraftverk. Jag har frågat honom om det, men han har inte svarat. Jag har aldrig, herr Ullsten, påstått att trepartiregeringens ledamöter skulle personligen svara för de kostnader som uppskov under dess tid ledde till — aldrig, det skulle jag inte drömma om. Jag har bara sagt att de åtgärder som man av säkerhetsskäl vidtar måste betalas förr eller senare av folkhushållet. Man kan öka budgetunderskottet eller göra på annat sätt, men kostnaderna måste betalas. Och jag tyckte att den här moderatvarianten föreföll något originell, förutom att mina möjligheter att efterkomma den glada uppmaningen naturligtvis är begränsade. Det andra jag vill säga är följande: Jag noterar med tillfredsställelse den reträtt som Ola Ullsten gjorde från påståendena om brist på samråd eller antydningarna om att folkpartiet skulle ha haft en annan mening i sak. Man kan nu konstatera att Ola Ullsten har samma mening i sak som vi och att han understryker att samråd ägt rum men att han möjligen skulle ha tyckt att detta samråd kunde ha pågått ytterligare 24 timmar. Det är bra. Men då hoppas jag vi slipper sådana här stort uppslagna intervjuer med beskyllningar mot socialdemokratin för att ha brustit i samråd. Det var för oss i detta fall en hederssak att ha samråd, och antydningar om att man kanske egentligen stod för någonting annat än det man i sak stod för hoppas jag vi slipper.

Jag tror, med förlov sagt, att det var litet oklokt av Ola Ullsten att bemöta detta en smula stöddigt med att säga att det här är traditionell oppositionspolitik, så det bryr vi oss inte om. Enligt gammal parlamentarisk tradition är det litet oklokt av en regering att inte bry sig om vad 90 96 av riksdagens ledamöter anser. Det brukar anses vara oklokt. Nu säger Ola Ullsten: Jaså — hur mycket mer skulle vi ha höjt priset på oljan? För min del skulle jag vilja säga att det är mycket möjligt att ni höjt priset på olja för mycket. — Man behöver ju inte stöna så förtvivlat som herr Cars nu gör, även om man är handelsminister. Om man tidigare hade gått upp i pris och köpt olja, så hade man inte ställt oss i denna ganska förtvivlade försörjningssituation, där beredskapslagren är tömda och där man har tullat på tvångslagren. Frågan är alltså felställd. Den anklagelse vi har mot regeringen gäller passiviteten, oförmågan att ta itu med detta. Då säger man: Har oppositionen inget alternativ? Ja, men detta är ju någonting som exklusivt tillhör regeringens ansvarsområde. Här bygger man på hemliga uppgifter som inte vi känner till. Det vi kan kolla är resultaten, och vi har det goda samvetet att vi från socialdemokratisk sida redan i höstas och sedan i utrikesdebatten var ute och varnade för att vi skulle komma i en allvarlig kris när det gäller oljan om inte regeringen handlade. Jag tror att handelsministern skulle ha stönat litet mindre och köpt litet mer olja — då hade Sveriges läge vad avser oljeförsörjningen varit litet bättre i dag. Min tid är ute nu, och jag får återkomma, men jag vill framhålla att jag finner de felbedömningar som regeringen gjort på oljeområdet mycket allvarliga, därför att de kommer sannolikt att få betalas mycket dyrt av svenska konsumenter i vinter.

Herr talman! Företrädare för alla partier som deltagit i debatten säger att vi skall ha folkomröstningen, och Olof Palme uttalade ganska tydligt att man därför inte skall göra nya åtaganden eller bindningar utan avvakta folkomröstningsutslaget. Mot den bakgrunden vill jag återigen upprepa frågan — som jag helst också vill ha ett svar på — varför man är beredd att binda ytterligare 600 miljoner i en utbyggnad av kärnkraft om man verkligen vill hålla möjligheterna öppna för folk att ta ställning och ge vägledning. Jag lade märke till att Gösta Bohman sade att det återstår år av forskning innan vi kan utnyttja olika former av biomassa. Det var väl ändå att ta till, Nr 168 Gösta Bohman. Det behövs ingen forskning för att utnyttja ved eller för att Onsdagen den utnyttja torv. Det är kända tekniker sedan årtusenden. Det är också en 6 juni 1979 numera ganska känd teknik hur man utnyttjar dessa bränslen i stora anläggningar. Vi kan lära direkt i Finland hur man utnyttjar torv. Det förekommer alltför ofta att man svartmålar möjligheterna att utnyttja dessa bränslen! Sedan till det konstaterande som Gösta Bohman gjorde, att det är Olof Palme och jag som skall försöka klara ut vad det var som gjorde att det som moderater och folkpartister hade varit med om att skriva in i 1976 års regeringsdeklaration inte hade något värde i höstas utan att omtanken om kärnkraften fick gå före. Eftersom Gösta Bohman inte sade emot mig på den punkten och Ola Ullsten inte heller har bemött mig vill jag alltså konstatera att min slutsats var riktig. Det var viktigare att slå vakt om kärnkraften än om trepartiregeringens fortbestånd. Det var så viktigt att slå vakt om kärnkraften att man sade nej till en folkomröstning fastän den var inskriven i ett gemensamt regeringsprogram. Men det var inte lika viktigt att slå vakt om kärnkraften längre när socialdemokraterna hade sagt: Jo, det finns skäl till folkomröstning. Det tycker jag är ett ganska väsentligt politiskt konstaterande, och det är närmast bekräftat genom att herrrarna här inte säger emot mig i min slutsats på denna punkt. Ola Ullsten ifrågasatte om vi anser att prishöjningarna varit för små. Men det är väl ingen som anser att de internationella prishöjningarna är för små. Problemet är att de är för stora. Det är också mycket svårt att ta ställning till dagens svenska prisnivå. Vad som är problemet, vilket jag har försökt säga i mitt inledningsanförande, är att om man skjuter upp för länge att låta den internationella prisutvecklingen vara till viss ledning, då kan det faktiskt leda till att samhällets kostnader för den olja vi måste ha blir högre än om man hade dragit rätt slutsats tidigare. Jag har också sagt att detta är en svår bedömning. Det är också fullkomligt självklart att det ankommer på regeringen att göra den här bedömningen — det är nämligen ni och ingen annan som har regleringsinstrumentet i er hand. Vidare frågar Ola Ullsten: Varför gjordes ingenting i trepartiregeringen för att få fram långsiktiga avtal? Men, Ola Ullsten, det som refereras i propositionen är ju i hög grad en beskrivning av åtgärder i det avseendet som vidtogs av trepartiregeringen. Hur var det t.ex. med de åtgärder vi vidtog för att köpa in oss i Valhallfälten för att på den vägen skaffa oss en egen försörjningstrygghet? Nu blev det tyvärr ingenting av Volvoavtalet, men dess I oljedel var ju en mycket viktig komponent i hela detta planerade avtal med norrmännen. Även kontakterna med Irak togs under trepartiregeringens tid, och det arbetades mycket på dessa. Jag behöver bara hänvisa Ola Ullsten till hans egen proposition, där det ges en bättre och klarare historisk redovisning. Vidare vill jag avliva den myt som Ola Ullsten försökte sprida om att centern skulle ha accepterat att tio reaktorer skulle tas i drift. Aldrig — villkorslagen innebar ju att vi, även om fler reaktorer var klara, skulle 123 använda de nya reaktorerna endast under förutsättning att de uppfyllde de i denna lag uppställda villkoren. Vi var eniga om att säga till sökandena i höstas att villkoren icke var uppfyllda och att de nya reaktorerna icke skulle få laddas. Visst kommer en avveckling av kärnkraften att medföra problem i form av omställningskostnader osv. — det har vi aldrig försökt förneka. Men det viktiga nu är — om ni över huvud taget ägnar en tanke åt avvecklingen som en möjlighet efter det att folket givit sitt utslag — att inte binda ytterligare resurser. Det måste vara den självklara linjen just nu.
Herr talman! När jag lyssnade på Olof Palme nyss blev jag allvarligt bekymrad. Jag kunde nämligen hålla med honom i åtskilligt då det gällde prissättningen på oljeprodukter. Det är inte ofta som Olof Palme och jag är överens, och det tyder på att vi verkligen har rätt när vi kritiserar regeringen för dess bristande handlag när det gäller prissättningen. Det finns en av regeringen tillsatt delegation för oljeförsörjningsberedskapen. Om man läser innantill i dess rapport finner man att den konstaterar, att ”regeringens prispolitik har bidragit till kraftigt minskade lager av oljeprodukter”. Det är just dessa kraftigt minskade lager som gör att vi nu tvingas föra en debatt om ransoneringar och begränsningar, som kommer att göra läget i höst och i vinter mycket besvärligt för oss. Det går inte att komma ifrån det faktum att det förhåller sig på det sättet. Det kan väl inte vara alldeles obekant för regeringen att talesmän för oljebolagen i höstas öppet och uttryckligen förklarade, att de naturligtvis inte kan köpa olja i utlandet och sälja den i Sverige till lägre priser än vad de köper den för. Det är ett slags Ebberöds bank-verksamhet som de inte kan syssla med. Denna situation kan inte ha kommit som en överraskning för regeringen eller den inom regeringen närmast ansvarige. Jag tycker att regeringen skulle överväga det slags system som införts i vissa länder och som man funderar på att införa på andra håll, nämligen att löpande långsiktigt justera den inhemska prisnivån på olika produkter, efter en rimlig bedömning av hur den internationella prissituationen utvecklas. Då skapar man den leveranstrygghet som annars inte kan uppkomma. Jag har inte här sagt, som statsministern gav ett intryck av, att man plötsligt skulle rusa upp och lägga spotmarknadens priser till grund för vår prissättning. Jag talar om den långsiktiga prissättningsmetodiken. Får jag sedan, när vi talar om kärnkraften, påminna Olof Palme om att i den skuggbudget som socialdemokraterna framlade i vintras var det, om jag inte minns fel — jag måste ibland göra sådana här reservationer — upptaget ett belopp på 800 milj.kr. för påstådda merkostnader för den försening av kärnkraften som man menade att trepartiregeringen hade att svara för. Sedan tog Olof Palme väldigt illa upp att jag hade sagt att eftersom det uppkommer en mängd kostnader till följd av att socialdemokraterna sedan plötsligt har vänt på hälen, kräver logiken att Olof Palme och socialdemokraterna borde betala dem. Nu tror jag inte att Olof Palme är fullt så förmögen att han kan betala en sådan räkning. Han får väl ta detta som ett mera skämtsamt påpekande av vad logiken egentligen kräver. Och den logiska slutsatsen drog jag bl.a. därför att regeringen då hade aviserat en särskild skatt för hela svenska folket, som skulle finansiera de merkostnader som skulle uppkomma till följd av den plötsliga helomvändning — den må vara motiverad eller omotiverad — som socialdemokraterna gjorde för några månader sedan. Slutligen vill jag till Thorbjörn Fälldin säga att om man gör gällande, som Thorbjörn Fälldin gjorde, att det var viktigare för folkpartiet och moderaterna att stå väl med kärnkraften än att hålla ihop regeringen, kan man ju vända på det och säga att det i så fall måste ha varit viktigare för Thorbjörn Fälldin och centerpartiet att säga nej till kärnkraften än att hålla ihop regeringen.

Herr talman! Jag skall inte med mer än några meningar förlänga debatten mellan Olof Palme och mig genom att tala om kostnader för säkerhet. Vad jag ville påpeka var bara att jag tyckte att Olof Palme hade fel när han på sin tid jagade trepartiregeringens ledamöter med sådana uppgifter som: Så här mycket kostar det per dag — och det var åtskilliga miljoner — därför att ni avstår från att fatta de beslut som behövs på kärnkraftsområdet. Jag tycker detta var fel, just därför att anledningen till att vi väntade med att fatta beslutet var att vi först ville ha garantier för kärnkraftens säkerhet. Vi ansåg att den saken var värd sitt pris — ett ganska högt pris. Nu har Olof Palme själv kommit på att kärnkraftens säkerhet — som visserligen nu har mer med reaktordriften att göra än med avfallshanteringen — är värd ganska stora kostnader. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Vi har alltså numera samma mening om den saken, och det skall vi väl vara glada över att vi har. Olof Palme menar att det var högst anmärkningsvärt att jag struntade i vad representanter för 90 96 — eller 89, för att ta det exakta procenttalet — av riksdagens ledamöter tycker om regeringens oljepolitik. Nej, jag struntade inte alls i vad Olof Palme, Lars Werner och de andra två partiledarna sade. Jag ville inte heller ett enda ögonblick hävda att detta inte är regeringens ansvarsområde eller att vi inte, om någonting inträffar som skapar problem, skulle ta ansvaret för det. Vad jag sade var bara, att när ni nu är så ampra i er kritik av den oljepolitik som förts, bör ni väl ha någon liten idé om vad som borde ha gjorts i stället. Problemet här är väsentligen en prisfråga. Sverige är starkt beroende av spekulationsmarknaden i Rotterdam, eftersom vi har mycket få oljeavtal. Priserna där har gått upp mycket kraftigt. Det har försatt oss i en besvärlig situation. Skulle vi ha följt med i den prisuppgången — det hade varit det enda säkra sättet att försäkra oss om leveranser — hade det, som vi anser, fått förödande konsekvenser för den svenska ekonomin, för de svenska löntagarna, för hyresgästerna och för dem som bor i egna hem. Därför har vi gjort en försiktig anpassning. Vi har höjt priset med 47 96 sedan förra hösten. Tydligen anser Gösta Bohman att vi borde ha höjt priset mera. Om jag fattade Olof Palme rätt, utesluter han inte att vi borde ha varit ännu försiktigare och höjt priset mindre. Det är då möjligt att den höjning som regeringen faktiskt beslutat i själva verket är ganska väl avvägd. Sedan tycker jag att Olof Palme bara skall vara precis så dramatisk i den här frågan som det behövs. Det är inte så att beredskapslagren av olja och oljeprodukter är tömda. 80-90 96 av beredskapslagren är kvar. När det gäller bensin och tunga eldningsoljor är de helt intakta. Det som fattas för att de skall vara helt intakta över hela linjen kommer man nu att fylla på genom de uppköp som regeringen bett överstyrelsen för ekonomiskt försvar att göra. Det är alltså en felaktig sakuppgift som Olof Palme har som utgångspunkt för sin argumentation. Det är kanske det som är förklaringen till att argumentationen blir som den blir. Det här är kanske i och för sig ingenting som lämpar sig särskilt väl för en stor partipolitisk träta. Sverige befinner sig i precis samma situation som alla andra industriländer. Det är inte den svenska regeringens fel att vi har fått en besvärlig situation på oljemarknaden med den politiska bakgrund som den situationen har. Jag kan försäkra riksdagen att regeringen är beredd att vidta precis alla de åtgärder som över huvud taget står till buds för att se till att vi klarar oljeförsörjningen både på kort sikt och på lång sikt. Jag kan också försäkra att det inte kommer att passera obemärkt för det svenska folkhushållet. Vi kan komma att tvingas till restriktioner och prishöjningar, som säkerligen ingen i och för sig egentligen önskar men som kan bli nödvändiga. Regeringen är givetvis beredd att vidta sådana åtgärder om det visar sig absolut nödvändigt. Men vi har alltså hittills fört den politiken att vi försökt begränsa prishöjningar på olja och oljeprodukter så mycket som möjligt. Jag tror att om vi skulle ha valt den andra vägen och accepterat de stora oljebolagens prissättning på olja och oljeprodukter och vi hade fått de konsekvenser som det fört med sig på hyror, matpriser och annat, så hade säkerligen kritiken från dem som nu kritiserar oss för att vi gjort för litet i den andra riktningen blivit minst lika förödande. — Ja, förödande tycker jag inte att kritiken har varit, men den skulle ha varit minst lika kraftig. Till Thorbjörn Fälldin vill jag säga att när jag nämnde de långsiktiga oljeavtalen så var det inte alls för att förringa de insatser som trepartiregeringen gjorde. Jag nämnde dessa avtal för att visa att detta inte är så alldeles lätt att åstadkomma. Det här är den andra åtgärden som man kan vidta, nämligen att göra sig mindre beroende av denna marknad, som fluktuerar så kraftigt, genom att se till att man har flera långsiktiga oljeavtal. Eftersom Thorbjörn Fälldin, efter att ha varit regeringschef i den regeringen, vet vilka svårigheter som här föreligger, hade jag hoppats att han skulle ha viss förståelse ör att det inte heller är så lätt för denna regering att på några månader ordna dessa långsiktiga oljeavtal. Men vi är på väg att lösa även det problemet. När det gäller de tio aggregaten och centern har jag aldrig, Thorbjörn Fälldin, påstått att centern skulle ha varit beredd att satsa på tio aggregat. Jag har bara sagt att centern var beredd att acceptera en villkorslagsprövning för upp till tio reaktorer, dvs. för fyra stycken utöver de som är i bruk. Skillnaden mellan den linjen och den linje som nu återfinns i propositionen är alltså att centern på den tiden accepterade tio aggregat, förutsatt att de klarade villkorslagens krav, medan regeringens proposition nu innebär att vi skall ha tolv aggregat, fortfarande under förutsättning att de klarar de stränga säkerhetskrav på avfallshantering som uppställs i villkorslagen. I vad gäller om Forsmarkreaktorn skall byggas färdig eller inte har vi gjort den bedömningen att man bör fortsätta en försiktig utbyggnad. Vi måste göra det om vi inför folkomröstningen skall ha den handlingsfrihet som vi menar är rimlig — kunna bygga vidare eller stoppa reaktorn. Thorbjörn Fälldin har flera gånger tagit upp frågan om vi kände större trohet mot kärnkraften än mot trepartiregeringen. Det var faktiskt så — Gösta Bohman har redogjort för detta, så jag behöver inte vara särskilt utförlig — att vi mellan de tre partierna blev överens om hur vi i regeringen skulle hantera kärnkraften. Sedan den överenskommelsen väl var träffad kom centern att ställa ytterligare krav för fortsatt regeringssamverkan som vi inte kunde leva upp till. Därför enades vi om att upplösa regeringen. Det finns inte mycket mer att säga om den saken.

Herr talman! Gösta Bohman meddelade nu att han behagade skämta om kostnaderna. Jag såg honom le i TV, men jag uppfattade det inte som den fryntliga och hjärtevarma varianten. Det var, om jag får uttrycka mig så, en ganska argsint upplaga — men det må vara. Enligt Ola Ullsten får man inte tala om kostnader. Han sade att det var fel att vi sist talade om att det kostade ett par miljoner om dagen att skjuta upp laddningen. Detta måste vara ett dråpslag för den arme energiministern, som verkligen har varit ute och talat om att uppskovet medför kostnader som folkhushållet skall få betala. Det är samma resonemang i båda fallen, och det är lika gott att ärligt erkänna det. Men det viktigaste, herr talman, är debatten om oljan, för den börjar bli litet allvarsam. Det är möjligt att jag har gjort mig skyldig till någon felsägning — det kommer jag inte ihåg — men kärnan i vad jag har sagt är följande: På grund av regeringens felbedömningar har vi nära nog tömt de s.k. fredslagren och mer än någonsin tidigare tullat på des.k. beredskapslagren, om man får tro de uppgifter som har lämnats — detta är ju hemliga ting. Redan den 8 november varnade Ingvar Carlsson på ett möte i Uppsala för att försörjningsläget var hotat. Men regeringen gjorde då — när oljepriserna var mycket lägre — ingenting. Tänk hur mycket pengar det svenska folkhushållet hade tjänat, om regeringen då hade bekvämat sig till att köpa olja, om man då hade försökt få i gång ett clearingsystem eller någonting annat, om man över huvud taget hade gjort något för att trygga vår försörjning! Först nu, då oljan är dyr och riskerar att bli ännu mycket dyrare, är regeringen ute och skall köpa. Detta får de svenska konsumenterna betala. Dramatisera inte, säger Ola Ullsten. Jag tror att det kan bli ganska dramatiskt nästa vinter för de vanliga hushållen i Sverige. Det är det som är det väsentliga. Vår kritik är mycket hård mot regeringen, för detta är ett ämne som man inte kan behandla i ett riksdagsutskott. Det kräver en handlingskraftig regering. Det är t.o.m. bättre med en expeditionsregering som expedierar någonting än en politisk regering som inte gör någonting. Omdömet står fast att regeringen i alltför hög grad har varit inriktad på att försöka hanka sig fram till den 16 september. Detta kommer de svenska konsumenterna och de svenska hushållen att dyrt få betala under kommande vinter. Det är med rätta som 89 96 av riksdagens ledamöter med kraft kritiserar regeringen för dessa felbedömningar och denna misskötsel av ett viktigt område av Sveriges försörjning.

Herr talman! Jo, herr statsminister, jag har fullt klart för mig att det inte är så alldeles enkelt att teckna långtidsavtal på oljeområdet. Jag sade också i mitt huvudanförande att i avvaktan på att sådana här avtal kan tecknas måste man ordna försörjningen. Får jag påminna om att vi på trepartiregeringens tid faktiskt hade tecknat långtidsavtal som gav oss möjligheter på gasområdet. Men ni är ju t.o.m. beredda att spola dem och därmed öka beroendet av spotmarknaden. Det hade faktiskt varit klokare att ta vara på de möjligheter som redan fanns etablerade. Sedan måste vi återkomma till det som regeringen har att svara för: Var det egentligen inte oklokt att i början av de internationella oljeprishöjningarna hålla tillbaka den svenska prisstegringstakten? Det blir ju mer och mer tydligt att vi kommer att få betala den olja, som vi under alla omständigheter måste ha, dyrare genom att ni försummade-att inse vad situationen krävde. Nog om detta. Vi måste utgå från att ni är beredda att se till att vi möter nästa vinter med ett sådant oljeläge att inte ransoneringar tvingas fram. Får jag sedan både till Gösta Bohman, som försökte omformulera min slutsats, och till Ola Ullsten säga följande: Vi blev överens i trepartiregeringen om att vi enligt villkorslagen skulle säga nej till laddning. Det enda logiska beslut som då hade varit möjligt var att inte fortsätta att bygga vidare utan sätta stopp vid tio aggregat när det gäller byggandet. Vi hade ju enligt villkorslagen sagt nej till laddning. Varför skulle vi då bygga fler aggregat? Det beslutet blev vi emellertid inte överens om, och nu kommer poängen: Vi krävde inte att få diktera trepartiregeringens beslut i det avseendet. Vi tvingade inte er att gå till riksdagen och säga nej till fortsatt utbyggnad, utan vi sade att eftersom vi inte kan enas på den punkten, så låt oss använda folkomröstning såsom det står inskrivet i trepartiregeringens regeringsdeklaration. Det var då ni inte ställde upp. Men nu ställer ni upp, när socialdemokraterna kommit på detta med folkomröstning. Vi skall inte träta mer om detta. Det är klarlagt att politiskt gick det så till. Från centerns sida kommer vi att fortsätta att intensivt arbeta, att politiskt arbeta med de möjligheter som ges oss, för att åt dagens och kommande generationer ge en energiförsörjning som bygger på trygghet och säkerhet.

Herr talman! Oavsett om mitt leende i TV var hjärtevarmt eller motsatsen trodde jag faktiskt att Olof Palme förstod att jag förstod att Olof Palme inte var så omåttligt rik att han hade råd att betala de mer än 6 000 milj.kr. som det av honom föranledda uppskovet kommer att kosta den svenska nationen. Det trodde jag, men jag kan ha fel då det gäller Olof Palmes förmåga att förstå vad jag menar. Jag har inte tagit upp debatten om prisfrågan, herr statsminister Ola Ullsten, för att få en stor partipolitisk debatt. Jag har tagit upp den för att i all vänlighet påvisa att regeringen här gjort en felbedömning som kommer att kosta oss pengar och som dessutom kommer att skapa en bristsituation som blir väldigt besvärande för oss. Det går nämligen inte — det trodde jag vi kunde vara överens om -— att reglera bort internationella prisstegringar, om man vill ha de varor det är fråga om. När man försöker sig på det, blir situationen den att man så småningom får både brist och ofrånkomliga prishöjningar. Och ingen skall inbilla mig att man kan köpa billigare när man befinner sig i en bristsituation. Men felbedömningar kan man göra, och det var det jag ville påvisa i all vänlighet.

Herr talman! Som jag minns Olof Palme från den tid då han gjorde ett jättenummer av att det kostade pengar för trepartiregeringen att vänta med vissa beslut i avvaktan på att vi hade utrett säkerhetsproblemen, så var det inte precis med någon fryntlig vänskapsmin han gjorde det, utan det var i mycket argsinta ordalag. Det var bl.a., enligt Olof Palme, en av anledningarna till att vi skulle ha åstadkommit den ruin i statsfinanserna som han anser att vi har på vårt samvete. Nu noterar jag åter att Olof Palme i detta avseende har ändrat mening helt och hållet, och det tycker jag är alldeles utmärkt. Beträffande oljepolitiken och regeringens ansvar tycker jag faktiskt fortfarande att när olika partiers företrädare här använder så drastiska formuleringar som de gör, de talar om felbedömningar osv., så bör de väl på något sätt försöka förklara dels vari felbedömningarna ligger, dels vilken bedömning som vi i stället borde ha gjort. Får jag bara upplysningsvis tala om hur det ligger till med dessa lager som det sagts så mycket om. De kommersiella lagren av olja och oljeprodukter inkl. bensin är f.n. inte så stora i Sverige. Det är de inte i de andra industriländerna heller. Det är ont om dessa produkter. Det är alltså inte unikt för Sverige att det förhåller sig på det viset. Beträffande de beredskapslager som vi talade om nyss är det riktigt att de har utnyttjats underen kort period. Men de fylls på nu. De krislager som så att säga utgör den nedersta gränsen har över huvud taget inte rörts. Man undrar från vilken utgångspunkt denna väldiga kritik mot regeringens oljepolitik egentligen förs. Det är sant att det finns länder som har högre priser på dessa produkter än Sverige, men vi ligger ingalunda särskilt långt ner i tabellen. Om jag är rätt underrättad ligger vi på femte plats i fråga om bensin och på sjätte plats i fråga om olja. Våra priser ligger ungefär 20 ?6 under de länders som har de allra högsta noteringarna. Det är med dessa 20 96 vi har ansett att vi skall ligga under deras noteringar för att klara andra målsättningar här hemma, bl.a. en stabil prisutveckling. Därför finns det såvitt jag kan förstå ingen grund för påståendena om att regeringen skulle ha gjort en felbedömning. Den svenska regeringen har lika väl som den västtyska, den engelska, den franska och många andra regeringar hamnat i ett besvärligt läge av omständigheter som dessa regeringar på inget sätt råder över. Vi är fullt beredda att ta vårt ansvar för att se till att Sverige kommer ur problemen. Till saken hör också — jag upprepar det — att Sverige i extremt hög grad är beroende just av Rotterdammarknaden. Även om jag vet att trepartiregeringen gjorde stora ansträngningar, som nu delvis håller på att krönas med framgång, för att minska detta beroende, så skulle jag gärna vilja veta vad den socialdemokratiska regeringen gjorde. Vad gjorde på sin tid den socialdemokratiske energiministern för att minska det svenska Rotterdammarknadsberoendet? Såvitt jag vet gjorde han ingenting. Det är konsekvenserna av bl.a. detta som vi nu lider av och som vi hade att ta itu med under trepartiregeringens tid. Lars Werner vill veta om vi har någon aning om vad det kostar att bygga, driva och avveckla kärnkraftsanläggningar. Jag kan bara hänvisa till vad som ganska utförligt står om den saken i regeringens proposition. Beträffande kostnaden för avveckling av kärnkraften har jag försiktigtvis inte använt någon siffra alls. Jag har inte heller — vilket Lars Werner tycks påstå — sagt i någon utländsk intervju att Sverige skulle drabbas av undergång om vi avvecklar kärnkraften. Jag har bara påpekat det som jag tycker är så nödvändigt att påpeka därför att så få andra gör det, nämligen att om vi har baserat den svenska energiförsörjningen delvis på kärnkraft — alltså har sex aggregat i drift och ytterligare fyra som är i stort sett färdiga att tas i drift — och vi av någon anledning, det må vara vilken som helst, säger att dessa anläggningar inte skall användas, innebär det en kapitalförstöring. Om någon föreslog att vi skulle stänga av de svenska vattenkraftverken, skulle ingen förneka att det var ett sätt att förslösa det nedlagda kapitalet — eller om vi skulle stänga av de svenska stålverken av någon liknande anledning. Det är inte något mer mystiskt med ett kärnkraftverk när det gäller kostnaderna för gjorda investeringar. Om man tar dessa anläggningar ur drift innan investeringarna är avskrivna och medan anläggningarna fortfarande kan producera det de är byggda för att producera, innebär det en kapitalförstöring. Dessutom måste man på något sätt ersätta den produkt som dessa anläggningar skulle förse oss med. Även detta kostar pengar, enkannerligen en större oljenota. Detta, Lars Werner, är inte att måla hin på väggen. Det är bara att försöka klargöra för Lars Werner och andra som driver den linje de gör att om de skall ge väljarna en korrekt upplysning om vad denna debatt handlar om, är det nödvändigt att tala om vad en avveckling av kärnkraften innebär i fråga om uppoffringar. Det räcker inte med att bara tala om de positiva effekterna av ett sådant beslut.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket. Jag vill bara ta upp en enda sak av det som Lars Werner sade inledningsvis, nämligen att det i energipropositionen inte skulle finnas någon redovisning av kärnkraftens kostnader. Han påstod att det absolut förhåller sig på det sättet. Det visar, vilket möjligen också det övriga som Lars Werner sade kunde ge intryck av, att Lars Werner över huvud taget inte närmare har studerat energipropositionen. Dels redovisas nämligen dessa kostnader i själva propositionen, dels finns det en tjock bilaga till propositionen, där vi redovisar en särskild undersökning av just kärnkraftens kostnader, som gjorts på regeringens initiativ. Dessutom finns energikommissionens beräkningar redovisade i propositionen. De här redovisningarna visar att den kärnkraft vi har byggt här i landet är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ vad gäller elförsörjningen. Kostnaderna är förhållandevis låga jämfört med andra kraftkällor — även om man inkluderar mycket generöst beräknade kostnader för avfallshantering liksom för den slutliga rivningen av kärnkraftsaggregaten. Dessutom hör till bilden att vi nu egentligen inte står i den situationen att vi diskuterar de framtida kostnaderna för kärnkraften — dvs. i ett läge där man har att välja på att investera antingen i kärnkraft eller i kol. Utgångsläget är att vi redan har gjort större delen av investeringarna i kärnkraften, och den fråga som svenska folket skall ta ställning till är om vi skall utnyttja dessa investeringar eller inte. Det behövs sannerligen bara litet sunt förnuft för att förstå att om man har gjort investeringar — dyrbara investeringar — och inte utnyttjar dem, utan måste ersätta dem med något annat, då har man gjort en förlust dels genom det kapital man har lagt ned i investeringarna, dels genom de kostnader som blir följden av den ersättning man måste få fram. Detta kan man lätt förstå bara med sunt förnuft, och det krävs varken ekonomiska eller marxistiska teorier för att förstå innebörden av detta. Sedan kan man alltid diskutera hur stora dessa merkostnader blir, och därvidlag finns olika bedömningar. Jag har tidigare redovisat de bedömningar som energikommissionen gjorde på sin tid och som talade om totala avvecklingskostnader upp mot 100 miljarder kronor fram mot år 2000. Där innefattades då även de kostnader som låg i att näringslivet genom en avveckling i många avseenden fick en sämre utveckling. Men detta kommer naturligtvis att belysas mycket mer grundligt än hittills i den särskilda kommitté som skall tillsättas just för att bedöma bl.a. den här frågan. Vi kan bara se på kostnaden om vi antar att vi skall ersätta kärnkraft helt eller delvis med kol. Kostnaden för att bygga ett kolkondensverk kan i dag uppskattas till ungefär 4 000 kr./kW — och då har man ändå räknat med traditionell miljöteknik. Om man skall gå vidare med en mer utvecklad miljöteknik blir det självfallet dyrare. Att då ersätta närmare 10 000 MW kärnkraftbaserad el med elkraft från kol kommer att dra en investeringskostnad på nära 40 miljarder i dagens penningvärde framemot 1990. Till det kommer att merkostnaden för koldrift kan uppskattas till åtminstone 5-10 öre över driftkostnaden i kärnkraftverken. Då får vi en sammanlagd kostnad per år som kan pendla någonstans mellan 4 och drygt 5 miljarder. Då har vi ändå inte räknat med de kostnader som uppstår genom påverkan på företagen. Många företag, särskilt inom den exportinriktade industrin, har ett stort elberoende, och om elpriserna stiger får det konsekvenser för deras möjligheter att konkurrera, vilket medför samhällsekonomiska kostnader. Det är mycket värdefullt om vi nu får en fördjupad och saklig debatt om dessa frågor på grundval också av det nya material som kan tas fram. Men det är inte så att dessa frågor hittills över huvud taget inte har belysts. De har belysts av energikommissionen och av remissinstanserna till den, och den belyses också i den proposition som nu har förelagts riksdagen.

Herr talman! Lars Werner har fel, och det är mycket lätt att kontrollera den saken. Scanpowers undersökning, som jag hänvisade till, grundar sig inte alls på något amerikanskt material. Den grundar sig på en genomgång av hela det svenska reaktorprogrammet, reaktor för reaktor, och de kostnader som är förenade med kärnkraften i Sverige — inte på några lösa jämförelser med USA. Jag håller helt med om att man inte kan dra några slutsatser av den amerikanska situationen för svenskt vidkommande, utan man måste grunda dem på det material som föreligger här. Vidare redovisas också en bedömning av de fysiska avvecklingskostnaderna för kärnkraften. Man räknar med att de skulle kunna uppgå till ungefär 5 96 av anläggningskostnaden, om den definitiva rivningen sker 50 år efter det att driften har avslutats. De kan bli något större, om man vill riva anläggningen omedelbart. Det betyder att även om dessa kostnader skulle vara kraftigt underskattade — vilket jag inte tror att de är — har det mycket liten betydelse för de totala kostnaderna för kärnkraften och för priset på den elström som kärnkraften skall generera. Herr talman! Jag ville bara göra dessa påpekanden, eftersom man annars lätt kunde få den föreställningen av det som Lars Werner sade, att denna fråga inte är tillräckligt utredd och beredd i propositionen.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att det inte alls är detta som det handlar om. Det är inga svårigheter med att riva en reaktor ganska snart efter det att driften blivit nedlagd, men det kostar onödigt mycket pengar. Det finns ingen anledning att genomföra någonting sådant om man inte har ett särskilt behov av den mark på vilken reaktorn står. Därför bör man ha en väntetid, som ingalunda innebär att man inte under den tiden kan komma in i reaktorn. Man kan ju komma in i reaktorn även under den tid då den är i drift. Men det är inte heller detta som är min poäng i sammanhanget. Min poäng äratt här har gjorts bedömningar av de totala kostnaderna för ett program som redan är genomfört till större delen. Vi skulle kunna föra långa diskussioner om alternativa kostnader om det var så att vi nu började från noll. Men det gör vi ju inte, utan vi börjar från en situation där vi redan har gjort investeringar. Det är i detta läge som det är intressant att diskutera vad en avveckling av kärnkraften innebär för kostnader för det svenska samhället. Det är den frågan som nu kommer att ges en vidare belysning.

Herr talman!

per m?. Att det varit för lindrig beskattning av oljan — med hänsyn till dess energiinnehåll — jämfört med elkraften är ett motiv till förslaget. Vissa energispareffekter kan också väntas. Men skatteökningen motiveras kanske främst av statsfinansiella skäl — som ett bidrag till finansieringen av de ökade statsbidragen för skatteutjämningen till kommunerna, som vi tidigare fattat beslut om här i kammaren. Den majoritet som svarar för skatteutskottets betänkande nr 44 säger också att man i princip skulle kunna godta propositionens förslag. Men sedan den här propositionen lades fram har det inträffat betydande oljeprisstegringar beroende på en knapphet på olja som f.n. råder på världsmarknaden. Prisstegringarna slår igenom överallt där oljan svarat för energiförsörjningen, och därför yrkar man avslag på regeringens förslag. I folkpartiet kan vi mot den bakgrunden i och för sig ha förståelse för utskottsmajoritetens ställningstagande —att inte nu gå med på den föreslagna skattehöjningen. Men då borde man enligt vår mening i stället ha föreslagit andra inkomstkällor. Åtminstone en del av den majoritet som svarar för utskottets ställningstagande har krävt att insatserna för kommunal skatteutjämning och andra förslag om skattesänkningar skall åtföljas av inkomstförstärkningar som motsvarar utgifterna för de skattesänkande åtgärderna. Eftersom några nya inkomstkällor inte har anvisats menar vi att regeringens förslag bör bifallas. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 och i övrigt bifall till skatteutskottets förslag.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 44 innehåller budgetdepartementets del av det energipolitiska paket som vi nu behandlar. Det är helt naturligt att när vi i skatteutskottet har behandlat den här frågan har det gjorts inte enbart från strikt energipolitiska utgångspunkter; tvärtom har vår behandling i kanske lika stor utsträckning tagit sikte på ekonomisk politik. Men givetvis uppstår det också energipolitiska konsekvenser av de beslut som vi i skatteutskottet är beredda att förorda. Som ett exempel på detta kan nämnas att skatteutskottet i en av de mer utmärkande energipolitiska frågorna föreslår bifall till två motioner, en centermotion, upptagande Arne Fransson som första namn, och moderaternas partimotion, som gäller skattelättnader för mottryckskraftsanläggningar. I utskottet föreslår vi i enighet att den skattefriheten skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1979 för mottryckskraft som förbrukas i den egna industriella verksamheten. Däremot kan man säga att de båda reservationer som är fogade till skatteutskottets betänkande mera har en finanspolitisk än en energipolitisk karaktär. Den första reservationen, som Wilhelm Gustafsson redan har redogjort för, motiverar klart och tydligt att det är av statsfinansiella skäl som man vill. Nr 168 höja oljebeskattningen. Det redovisas att man den vägen vill få in medel för Onsdagen den att täcka statens utgifter för omläggning och förstärkning av den kommunala 6 juni 1979 skatteutjämningen. Det är naturligtvis i och för sig tacknämligt att vilja se till att man kan täppa till de hål som kan uppstå här. Utskottsmajoriteten har dock ansett detta förslag olämpligt just av de orsaker som Wilhelm Gustafsson redovisat. Under våren har vi — av skäl som vi i riksdagen inte rår på — redan fått mycket kraftiga prishöjningar på olja, och just därför finns det inte någon anledning att nu också höja skatten. I den debatt som alldeles nyss har förts mellan partiledarna ställde statsministern frågan, om de övriga partiledarna tyckte att oljepriset var för lågt och att det borde höjas ytterligare. Om han hade läst de betänkanden som riksdagen nu har att ta ställning till, hade han inte behövt ställa den frågan — det är bara folkpartisterna i skatteutskottet som vill höja oljeskatten ytterligare. I reservationen 2, som står för centerpartiets räkning, föreslår vi att staten skall få ett inkomsttillskott motsvarande vad en höjning av oljeskatten skulle ha gett. Vi föreslår att man i stället skall höja skatten på elenergi med ett halvt öre per kilowattimme för industriell förbrukning och med ett öre per kilowattimme för övrig förbrukning. Den höjningen ger ungefär 600 milj.kr. i tillskott per år. Vi menar att detta behövs för genomförandet av de skatteomläggningar som är aktuella under året. — En av dem har vi tidigare talat om här, nämligen kommunalskatteutjämningen. Vi vet också att det kommer en ny skatteomläggning till hösten, då vi har att ta ställning till den direkta skatten; en skatteomläggning som också kommer att kräva att vi på något sätt ger staten ökade inkomster. De här skatteomläggningarna har diskuterats mycket i olika utredningar, och vi har då i stort sett varit eniga om att göra de omläggningarna. Men vi har också varit eniga om att dessa inte skulle få försämra statens inkomster, utan att de skulle vara neutrala därvidlag. Vi har ansett oss kunna föreslå en höjning av elskatten mot bakgrunden av att priset på olja har stigit så kraftigt utan att skatten på olja har höjts. Genom en höjning av elskatten uppnår man neutralitet mellan dessa båda alternativa energikällor. Naturligtvis får en höjning av skatten på elenergi politiska verkningar — det är alldeles givet. En höjning kommer naturligtvis att påverka sparandet. Jag vill nog påstå att det ännu finns åtskilligt att göra på den punkten. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 till skatteutskottets betänkande nr 44 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den höjning av oljeskatten med 40 kr, per m? som regeringen föreslår i propositionen kan, som det tidigare har sagts, utskottets majoritet inte ställa sig bakom. De folkpartistiska ledamöterna i skatteutskottet har därför fogat en reservation till betänkandet. Utskottet finner att man på | sakliga grunder inte kan tillmötesgå reservanternas förslag. 143 Vi har drabbats av mycket kraftigt höjda oljepriser under den senaste tiden. Sedan september 1978 har priset på eldningsolja stigit med nära 50 96. Enbart sedan januari i år har priset på råolja stigit med ca 30 926. Vi är dessutom medvetna om att ytterligare prishöjningar kommer att ske under det närmaste halvåret. Skall man dessutom lägga på ytterligare en pålaga genom att höja oljeskatten med 40 kr. per m? kommer situationen att bli än mer besvärande, inte minst för bostadskonsumenterna. Enbart de ökade värmekostnaderna per kvadratmeter lägenhetsyta har medfört att höjningar med 25 96 inte varit så ovanliga i flerfamiljshus. Det beräknas att man för en normalvilla på ett halvår har fått en kostnadsökning på bortåt 800 kr. Det är en kostnadsökning med ungefär 130 kr. i månaden. Det är, herr talman, siffror som talar sitt tydliga språk. När det gäller förslaget om höjd energiskatt, som framförs i centerreservationen, finner utskottet det vara skäl att avvakta förslag från den utredning om beskattning av energi som regeringen tillsatt. Den föreslagna ökningen av skatten per kilowattimme kommer att få konsekvenser, inte minst för industrin och kanske främst för den tunga processindustrin, som haft svårigheter under de senaste åren. Motivet för en skärpt beskattning — det gäller både folkpartioch centerreservationerna — är att man vill uppnå större besparingseffekter. Vi tror att dessa effekter blir marginella, eftersom de energikrävande industrierna knappast kan spara mer energi — de har redan under de senaste åren tvingats till ett kraftigt energisparande. Dagens konjunkturuppgång gör inte precis bilden ljusare. Jag nämner här i första hand metallindustrin samt pappersoch massaindustrin. Skall energiskatten dessutom belasta aluminiumtillverkningen kommer det att få påtagliga konsekvenser dels på sysselsättningen, dels i form av risk för minskade investeringar. Och investeringarna är redan i dag för låga. Herr talman! Energin och energikostnaderna kommer i fortsättningen att ha en framträdande roll i samhällsdebatten. Det finns därför skäl för att, när man bedömer beskattning på energi, även anlägga ett mer vidgat perspektiv på vår skattelagstiftning. Det gäller både fysisk och annan planering. Bl. a. måste skattesystem och andra styrmedel utformas så, att de främjar en allmän samhällsutveckling mot resurshållning. Dagens avdragsregler för låneräntor och arbetsresor är exempel på styrmedel som verkar i rakt motsatt riktning. En ökad beskattning på olja och elektricitet kommer att belasta inte minst bostadskonsumenterna hårt. Och de har redan i dag fått vidkännas kraftigt ökade kostnader, samtidigt som reallönen minskat för flertalet människor. Jag vill därför ställa en fråga till centerns reservanter: Har centern räknat med vilka sysselsättningskonsekvenser som kan bli följden av en ökad energiskatt för industrin? Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 44 och yrkar således avslag på de reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Om vi börjar med att se litet grand på prishöjningens effekter på oljan, kan vi redan nu konstatera att de inhemska alternativa energikällor som vi från centern under flera år har förespråkat nu har blivit lönsamma. Jag tänker på ved och torv. Vi har under årens lopp fått utstå åtskillig smälek för att vi har förespråkat dessa energikällor. Man har kallat det för ett slags blåögd fanatism att tro att vi skulle kunna använda dem. I dag, med nuvarande oljepriser, har vi hamnat i den situationen att just de alternativen är ekonomiskt lönsamma. Det finns alltså all anledning att ganska snabbt satsa på just den sidan när det gäller energiproduktion. Låt mig, som svar på Bo Forslunds fråga till mig beträffande en ökning av skatten på el, säga följande: Vi har sagt att vi skall ta in ytterligare 600 milj.kr. i elenergiskatt. Vi skall göra det genom en höjning med 0,5 öre för industriell energi och 1 öre för övrig energi. Eftersom industrin använder knappt hälften av elförbrukningen betyder detta att industrin kommer att belastas med en skatt på ungefär 150 milj.kr. per år. Om man ställer dessa 150 milj.kr. mot det förslag som socialdemokraterna i andra sammanhang har lagt fram när det gäller skatterna, nämligen en produktionsfaktorsskatt, där man har talat om att ta in summor på 6-7 miljarder kronor, tror jag att industrin rycker på axlarna åt vårt förslag. Det är ungefär så jag ser det.
Herr talman! Utan tvivel slår en eventuell höjning av energiskatten mycket hårt och direkt. Vi som kommer från skogslänen och är helt beroende av en tung processindustri vet hur energikrävande de industrierna är. Jag tänker närmast på pappers-, massa-, metalloch aluminiumindustrierna. Det är industrier som i dag har stora problem och som skulle behöva göra ytterligare investeringar för att hålla sysselsättningen uppe. Man kan också fråga sig om centern genom en ökad energibeskattning räknar med att kunna klara ytterligare sysselsättningstillfällen. Vad som givetvis ligger mig varmt om hjärtat är en av de industrier som finns på den ort varifrån jag kommer. Det är en aluminiumindustri. Om man ökar energiskatten för det företaget, alltså enbart för den industrienheten, med ett halvt öre per kWh får det mycket hårda konsekvenser. Det skulle innebära en ökad belastning för den industrin på den orten med 8 milj.kr. Man kan också ställa frågan: Vad får en höjd energiskatt för konsekvenser för NCB, Södra Skogsägarna, SCA och NJA? Vi vet att det rör sig om många miljoner kronor. Någon energisparande effekt uppnår man knappast genom en ökad beskattning. Men säkert kommer man att uppnå många och svåra sysselsättningsproblem.

Herr talman! Bo Forslund har i två anföranden återkommit till aluminiumtillverkningen i Sundsvall. Enligt de upplysningar som vi har fått i skatteutskottet är just den industrin befriad från energiskatt. Därför behöver den industrin inte lida särskilt mycket av vare sig den skatt som nu utgår eller den skatt som centern har föreslagit i det här fallet. Jag är den förste att erkänna att alla kostnader som vi lägger på näringslivet på ett eller annat sätt är belastande för näringslivet och besvärande ur den synpunkten att det blir svårare att klara konkurrensen med utlandet. Det är tyvärr på det sättet. Jag håller gärna med om det. Ju svårare vårt näringsliv får att klara konkurrensen med utlandet, desto svårare får det att hålla sysselsättningen uppe. Jag vill ändå konstatera att det vi nu föreslår att belasta näringslivet med skattevägen är en struntsumma, rena fickpengarna, i förhållande till vad socialdemokraterna i annat sammanhang har föresla
Herr talman! Som reservationen är utformad har jag utgått ifrån att man skall ta ut en generell energiskatt för all industri. Då måste även aluminiumindustrin inräknas. Får jag bara till sist, herr talman, säga att när Tage Sundkvist tar upp produktionsfaktorsskatten skall han inte glömma bort att den skall avräknas vid löneförhandlingarna.

Herr talman! Vi socialdemokrater har en reservation fogad till jordbruksutskottets betänkande nr 34, där vi trycker på vikten av fortsatta åtgärder på det internationella planet vad gäller begränsningen av svavelutsläpp i luften. Ungefär hälften av svavelnedfallet över Sverige kommer ju från andra länder.

Regeringen har dock hittills varit helt passiv i det här sammanhanget. Det beklagar vi mycket, då svavelföroreningar är ett av våra största miljöproblem häri landet, med bl.a. försurade sjöar och oersättliga miljövärden, som går till spillo, som följd. I den socialdemokratiska motionen 1978/79:1990 återkommer vi därför med vårt krav om fortsatta åtgärder på det internationella planet. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen under punkten 3 b och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är felaktigt att påstå att de borgerliga regeringarna har varit helt passiva på det här området. Det finns en rad exempel på aktiviteter i detta sammanhang. Bl. a. har det inrättats en diplomatisk heltidstjänst under ECE som svarar för de här frågorna. Jag kan medge att de borgerliga regeringarna inte precis har följt upp den socialdemokratiska regeringens politik. Men det behöver inte betyda att det arbete som nu pågår är sämre eller mindre framgångsrikt. Det här har vi diskuterat några gånger tidigare i riksdagen. Jordbruksutskottet har inte funnit att några nya omständigheter har framkommit som kan berättiga till ett nytt ställningstagande. Jag yrkar därför, herr talman, med hänvisning till utskottets utförliga motivering, bifall till dess hemställan.
Herr talmau! Vi kan bara konstatera att det faktiskt inte har hänt någonting under de senaste åren. I majoritetens skrivning i betänkandet står det att det kommer att inledas diskussioner i FN:s ekonomiska kommission årsskiftet 1979-1980. Utskottet utgår ifrån att motionens syfte kommer att tillgodoses utan att riksdagen tar några initiativ. Jag ifrågasätter det. Det har ju inte hänt något trots att riksdagen gjorde ett uttalande 1976/77. Därför tycker vi att riksdagen återigen bör göra ett uttalande på det här området.
Herr talman! Jag får än en gång understryka att det är felaktigt att påstå att det inte har hänt någonting. Det händer alltjämt saker. Vårt särskilda ombud i detta sammanhang har ständiga aktiviteter på gång. Jag kan anföra som exempel — det har jag nämnt tidigare i kammaren — att det även inom Europarådet förekommer särskilda aktiviteter. På svenskt initiativ har Europarådet antagit särskilda resolutioner som nu är underlag för rekommendationer till Europas regeringar.

Herr talman! Arbetarpartiet kommunisterna har i en serie riksdagsmotioner anvisat de konkreta mått och steg som utan dröjsmål måste tas för att förebygga en utomordentligt allvarlig energikris. Vårt parti ger uttryck åt uppfattningar som är djupt förankrade inom hela arbetarklassen och en stor del av tjänstemannarörelsen i Sverige. Eftersom vi är marxister kan vi inte och vill vi inte anpassa vår politik till ovetenskapliga opinionsrörelser. Det är vår skyldighet — även när övriga partier fladdrar hit och dit — att driva en politik som överensstämmer med vetenskapliga, tekniska och ekonomiska fakta, en politik som håller för kritisk granskning inte bara i nuet utan också i framtiden, en politik grundad på en känsla av ansvar för det arbetande folket och därmed också för nationen. Lösningen på energiproblemen ligger inte i en återgång till väderkvarnar, muskelkraft och bysamhällen eller i att avstå från julgransljusen. Den vetenskaplig-tekniska revolutionen är här för att stanna. Det är utsiktslöst och reaktionärt att söka stoppa denna utveckling och romantisera om en återgång till det lågenergisamhälle vi hade i Sverige för bara några decennier sedan och som stora delar av mänskligheten fortfarande har. Den vetenskaplig-tekniska revolutionen kan och bör styras så att den tjänar det stora flertalet av människorna. Den möjliggör sex timmars arbetsdag och en hög levnadsstandard för alla. Detta skulle redan ha varit en realitet i vårt land om folket, inte monopolkapitalet, haft den ekonomiska makten. Att en rationell energipolitik är grundläggande för den ekonomiska utvecklingen är så självklart att det inte krävs andra argument än de som dagens verklighet tillhandahåller. Mycket finns att säga om bakgrunden till oljekrisen 1973-1974 och den oljekris vi säkerligen får uppleva den kommande vintern. Jag nöjer mig med att upprepa vad vi kommunister har sagt sedan många decennier: det är ett orimligt, dyrbart och farligt förhållande att Sverige skall vara totalt utlämnat åt sju multinationella oljeföretags marknadsmonopol, prispolitik och skatteflyktspolitik. Deras svenska dotterföretag bör förstatligas utan ytterligare dröjsmål. Som det nu är har värmekostnadernas del av boendekostnaderna i oljevärmda fastigheter stigit från något mer än 5 96 till 20 26 på mindre än tio år. Detta är ändå bara början på en utveckling som snart blir katastrofal, om vi inte snabbt frigör oss från behovet av importerad olja. Det gap mellan tillgång och efterfrågan som nu — åtminstone till stor del — är en följd av den internationella oljetrustens profitjakt kommer inom några få år att bli en verklig, permanent och ständigt allvarligare oljekris i hela den kapitalistiska världen. Man kan inte förlänga oljeparentesen med en folkomröstning. När vi svenska kommunister har studerat energifrågorna, och jag kan utan överord påstå att vi gjort det grundligt och allvarligt sedan många år, har vi utgått från några fundamentala fakta. De kan i korthet sammanfattas i följande punkter: För det första finns före år 2000 inga andra stora energikällor i sikte än de fyra vi nu har erfarenhet av — olja, kol, vattenkraft och kärnkraft. Naturgasen förekommer vanligen tillsammans med oljan och beräknas inte räcka längre än denna. För det andra är Sverige mer än de flesta industriländer beroende av importerad olja. Av den tillförda energin år 1977, helt omräknad till terawattimmar, dvs. miljarder kilowattimmar, utgjorde oljan 331 TWh, alltså 72 96 av totalt 460 TWh. För det tredje blir det arbetare och tjänstemän, pensionärer och barnfamiljer som först och hårdast drabbas av en energikris med ransoneringar, höjda eltaxor, höjda skatter, ökad inflationstakt etc. För det fjärde, och detta är det positiva, har vårt land alla de resurser — naturtillgångar, industriell potential och högt kvalificerade kadrer av vetenskapsmän, tekniker och arbetare — som krävs för att bli helt oberoende på energiförsörjningens område och dessutom utveckla viktiga framtidsorienterade exportindustrier på detta område.

Nu är det, inte minst för vissa grupperingar här i riksdagen, något man skall skämmas över. Den starkt ökade förbrukningen av energi de allra senaste decennierna görs av åtminstone två av riksdagens partier till en djävulskt omoralisk historia. Och som professionella moralister har gjort i alla tider hetsar nu dessa energimoralister upp sig och sina trogna till ett korståg mot energiförbrukningen över huvud taget och elförbrukningen i synnerhet. Låt oss titta ett ögonblick på detta omoraliska fenomen. Varför har den energiförbrukning som gäller bostäderna ökat? En sammanställning av officiell statistik för åren 1963-1972 visar att under denna tioårsperiod tillkom mer än 2 miljoner rum i nybyggda bostäder. Vi fick närmare 1 miljon nya TV-licenser, 1,7 miljoner fler telefoner och 1,2 miljoner nya kylskåp. I miljon lägenheter fick bad eller dusch, 1 miljon lägenheter fick centralvärme och 1 miljon lägenheter fick eleller gasspis. Vi vet att den moderna svenska varianten av gamla tiders indiska fakirer vill förbjuda elvärmen, men det är viktigt att de i den förestående valkampanjen också talar om att de vill ha bort frysboxar, tvättmaskiner och diskmaskiner och allt annat som drar energi. Det är klart att det finns många möjligheter att spara energi, men den sparkampanj som med miljarder i statliga bidrag satts in för att minska luftomsättningen i bostäderna står i flagrant strid mot strålskyddsinstitutets varningar sedan många år. F. n. rapporteras 2 000 nya lungcancerfall om året i Sverige, ett alarmerande högt antal som f. ö. stadigt stiger. Strålskyddsinstitutet beräknar att mellan 90 och 450 av dessa 2 000 står i samband med radonkoncentrationen i bostäderna. Radon kommer från radium i byggnadsmaterialet och berggrunden. Vid normal självdragsventilation hålls koncentrationen av radon och radondöttrar nere på en låg nivå även i hus som är byggda av skifferbaserad gasbetong. Vid dålig luftomsättning blir radonkoncentrationen hög, även om byggnadsmaterialet och grunden har låg radiumhalt. Den fanatiska energisparkampanj som utvecklats de senaste åren kommer i sinom tid att leda till ett ytterligare ökat antal fall av lungcancer. Strålskyddsinstitutet har beräknat hur många nya cancerfall man kan vänta sig för varje sparad terawattimme. I kampanjen mot kärnkraften har det gjorts stor affär av att man enligt gällande bestämmelser tillåter en stråldos för befolkningen närmast utanför skyddsområdet kring kärnkraftverken på högst 10 millirem om året. I verkligheten blir dosökningen bara en bråkdel av den tillåtna dosen. Samtidigt har vi det i och för sig otillfredsställande förhållandet att det i Sverige — till skillnad från Sovjetunionen och andra länder — inte finns några gränsvärden för radium, torium och kalium-40 i byggnadsmaterial. Radon kan man bli av med genom en god ventilation. Men strålningen från väggarna kan inte vädras ut. I många hus ger denna strålning 200 å 300 millirem om året, alltså 20-30 gånger kraftigare strålning än utanför ett kärnkraftverk. Vi använder inte dessa uppgifter för att skrämma folk. Vi vet att den bakgrundsstrålning varje person får i vissa delar av världen, t.ex. i Kerala i Indien, är betydligt högre än 1000 millirem om året, utan att man med säkerhet kunnat påvisa några skadeeffekter. Men om våra upphetsade kampanjmakare mot kärnkraften skulle driva en kampanj mot all strålning med samma fanatism som de nu angriper kärnkraftverken i Barsebäck, Ringhals, Oskarshamn och Forsmark, skulle sannolikt mer än halva Sveriges befolkning få utrymma sina bostäder. I ett mycket stort antal bostäder i Sverige får de boende från väggarnas radium, torium och kalium-40 en stråldos, som är 20-30 gånger större än den högsta tillåtna från de svenska kärnkraftverken till befolkningen i den allra närmaste omgivningen. Och dessutom skall de boende nu också få den ökning av radonkoncentrationen som blir resultatet av detta energisparprogram. Vi kommer inte från vår sida att acceptera ett sådant energisparande, om det skall förbli lika panikartat och fullständigt onyanserat som det varit hittills. Oavsett allt sparande — och det finns förvisso en hel del som kan göras utan att folk far illa och får sin hälsa förstörd — kommer energibehovet att öka. Om Sverige skall vara ett industriland i utveckling, inte i avveckling som det varit de senaste åren, kommer det att krävas väsentligt mer energi än nu. Också bostadssektorn kommer att kräva mer energi. Långt ifrån alla vårt lands 3,6 miljoner bostäder är utrustade med bra uppvärmning och de hushållsmaskiner som behövs för ett rationellt liv. Den feministiska lyxopinion som hånfullt talar om att svenska folket ”frossar i elenergi” tycks inte ha en aning om att de arbetande kvinnornas frigörelse från hemmets slaveri har möjliggjorts genom en hög teknisk standard också i bostäderna och att denna standard kan och måste förbättras ytterligare. Men låt oss anta att den tillförda energin i Sverige år 1990 stannar vid 510 TWh, som energiministern optimistiskt beräknade i den nu snart dödförklarade propositionen om riktlinjer för energipolitiken. I förhållande till nuläget är 510 TWh nästan liktydigt med nolltillväxt fram till 1990. Från vattenkraften är inte mycket mer att hämta om Kalixälven och de övriga orörda älvarna sparas, vilket vi anser vara den enda förnuftiga politiken. Man räknar i så fall med att vattenkraften, som ett normalår ger 60 TWh, kan byggas ut till 65 TWh. Energiministern räknar realistiskt med att de s.k. flödande energikällorna inte blir mycket mer flödande än de varit hittills i Sverige. Solvärmen beräknas 1990 ge 1 å 3 TWh och vindkraften högst I TWh. När propositionen lades fram i början av mars i år fanns det en riksdagsmajoritet för 12 reaktorer, som skulle ge 55 TWh i 1990 års energibalans. Jag skall inte detaljgranska den energitillförsel i övrigt som regeringen då räknade med. Det allvarligaste i propositionen var det nästan oförändrade behovet av importerad olja — en beräknad oljeimport 1990 motsvarande 238 å 279 TWh mot 307 TWh för 1978. Jag har svårt att hitta parlamentariska uttryck för att karakterisera en sådan politik. Det mildaste man kan säga är att den är fruktansvärt äventyrlig. Kommer det år 1990 att finnas lika mycket olja att importera som nu? Vad kommer den i så fall att kosta? Och vad händer om 1990 års energiminister bara kan skrapa ihop olja motsvarande 50 eller 75 TWh i stället för nödvändiga 275 eller 300? Om han eller hon är oskyldig till den situation som då uppstår, kommer han eller hon utan tvivel att peka på de eventuellt kvarvarande riksdagsledamöter som bär ansvaret för en galen politik i dag och därmed för en katastrof om tio eller femton år. Världens kända exploatervärda oljetillgångar räcker i ytterligare ungefär 30 år med nuvarande förbrukning. Men oljan behövs också och framför allt för den petrokemiska industrin. Det är från alla synpunkter galet att elda upp denna ovärderliga naturtillgång, och den tid är f. ö. mycket nära när den blir för dyr att använda som bränsle. Efter reaktorhaveriet i Harrisburg i USA den 28 mars och den hysteri av nästan medeltida dimensioner det utlöste i stora svenska massmedia och därmed också i riksdagen har det svenska energiprogrammet paralyserats under ytterligare ett år. De två reaktorer, Ringhals 3 och Forsmark 1, som är färdiga sedan länge, skall stå oanvända till efter den eventuella folkomröstningen i mars 1980. Ytterligare två reaktorer, Ringhals 4, som blir färdig i höst, och Forsmark 2, som blir färdig våren 1980, skall också stå stilla, om propositionen 218 om förbud mot att ladda dessa reaktorer får en majoritet i riksdagen. De direkta kostnaderna för detta reaktorstopp har av energiministern tidigare beräknats till 1,5 å 2 miljarder kronor. Den olja som krävs för att kompensera bortfallet av elkraft från de stillastående reaktorerna beräknas till 5 miljoner ton, och energiministern tror att man skall kunna köpa den för 3 miljarder kronor, som naturligtvis kommer att märkas på småhusägarnas oljeräkningar och ytterligare höjningar av redan tidigare orimligt höga hyror. Men vi har sedan reaktorstoppspropositionen lades fram sett tidningsuppgifter från vattenfallsverket, och jag tror att de beräkningarna är mer realistiska. Enligt en sådan uppgift har Vattenfall beräknat att uppskovet kommer att kosta 6,7 miljarder kronor, därav i fasta kostnader 3,7 miljarder — den uppgiften finns f.ö. också i föreliggande betänkande — och för utebliven kraftförsörjning 3 miljarder. Det betyder alltså att det kommer att bli en nota på 6 å 8 miljarder kronor enbart för att dessa fyra reaktorer skall stå stilla i väntan på en folkomröstning. Därtill kommer kraftigt höjda taxor för konsumenterna. Ännu allvarligare än dessa miljardkostnader är att hela det svenska energiprogrammet är i ett tillstånd av kaos och ovisshet sedan valet 1976. Samtliga tre borgerliga partier bär ansvaret för detta. Den energikris vi tydligen får redan under den kommande vintern hade gått att förebygga om inte den centerledda koalitionsregeringen låtit skräck och utopier i stället för vetenskapligt tänkande och nykter realism diktera energipolitiken i detta land. Det har sedan åtskilliga år stått fullständigt klart att oljeparentesen snart är slut och att marschen ut ur oljesamhället är den absolut mest trängande uppgiften för svensk energipolitik. Varje års uppskov med nödvändiga energipolitiska beslut, varje år av taktiskt rävspel betyder att den verkliga och definitiva energikrisen kommer betydligt mer än ett år närmare i tiden. Den svenska energisektorn, särskilt på kärnkraftens område, representerar en erfarenhet, ett yrkeskunnande och en teknisk och industriell tillgång av högsta internationella klass. De politiker som med sin opportunistiska aktivitet eller sin rädsla för att stå för en riktig uppfattning äventyrar och spelar bort de här tillgångarna kommer att dömas mycket hårt av den allmänna opinionen när den nära förestående energikrisen blir en smärtsam realitet i varje medborgares dagliga liv.

Vi har i motion 1014 krävt att LKAB får medel att omedelbart exploatera uranfyndigheterna i Arjeplog-Arvidsjaurområdet. Vi har i samma motion utförligt redogjort för de väldiga tillgångarna av alunskiffer i Sverige och krävt att LKAB eller ett särskilt för detta ändamål bildat statligt bolag inleder totalutvinning av skifferns många värdefulla beståndsdelar: olja, uran, aluminium, vanadin, molybden, nickel, kobolt och andra metaller, som nu utan undantag och till mycket höga priser måste importeras. Därtill kommer fosfor, kväve och kalium, som också importeras och som används för konstgödselproduktion. Vi har krävt att en anrikningsanläggning för uran planeras och uppförs. Vi har i motion 542 utförligt redogjort för vätet, som utan tvivel blir framtidens motorbränsle. Vi har i vår motion krävt att riksdagen uttalar sig för ett skyndsamt statligt utvecklingsprogram för vätgasframställning, metoder för effektiv vätgaslagring och produktion av en vätgasdriven bil. Vi ansluter oss till energikommissionens synpunkter och förslag beträffande fjärrvärmeförsörjning av Uppsala-Stockholmsområdet från Forsmark, Göteborgsområdet från Ringhals och fyrstadsområdet från Barsebäck. En sådan användning av kylvatten, som nu efter upphettningen går ut till ingen nytta, skulle enligt energikommissionens beräkningar spara 2,5 miljoner ton olja om året, dvs. nästan 10 26 av den nuvarande totalförbrukningen av olja i Sverige. Vi anser i likhet med energikommissionen men till skillnad från energiministern att kärnvärmeverk, s.k. minireaktorer, för fjärrvärmeförsörjning av städer som Västerås, Örebro, Karlstad, Östersund osv. bör komma till användning för att ytterligare kraftigt minska oljeförbrukningen. När vi yrkar avslag på förslaget om stopp för de fyra reaktorer som är färdiga eller snart blir färdiga och när vi går emot förslaget i propositionen 115 att stoppa utbyggnaden av den svenska kärnkraften efter det tolfte aggregatet, så är det med de fyra motiveringar jag angav i inledningen. Men det finns också ett femte och mycket tungt vägande skäl — säkerheten, miljöskyddet och arbetarskyddet. Arbetarrörelsen har alltid av egna bittra erfarenheter varit medveten om de enorma offer i dödade, invalidiserade och kroniskt sjuka, som kolet, oljan och andra konventionella bränslen har krävt och ständigt kräver även i dag. På senare tid har flera svenska utredningar givit summariska översikter, främst energioch miljökommitténs Energi, hälsa, miljö samt energikommissionens Hälso-, miljöoch säkerhetsrisker. Om kärnkraften under första decenniet hade krävt en tiondel av de offer som kolbrytningen varje år krävde hade troligen kärnkraftens genombrott blivit fördröjt under några år.

Det var som rapportören påpekade en mycket ofullständig statistik, men även denna ofullständiga statistik visade att på 1860-talet i genomsnitt 15 man varje vecka omkom i de engelska kolgruvorna. Från alla kolproducerande länder finns samma frukansvärt dystra statistik under mer än 100 år. Koloch oljeindustrins utveckling har kostat miljoner arbetares liv och kräver ytterligare liv varje dag som går. Det har också länge stått klart att förbränningen av olja, kol och andra konventionella bränslen åstadkommer en allvarlig och mycket stor miljöförstörelse. Vi behöver bara peka på de tusentals sjöar, som i vårt land har dödats genom svavelnedfall eller svartlistats för sin kvicksilverhalt. Om svaveldioxiden nu kommer att avskiljas, något som till stor del f. n. är möjligt, får man i gengäld stora avfallsmängder. Om man använder kol med en svavelhalt på 3 96 i ett kolkraftverk på 1000 MW, dvs. samma effekt som en modern kärnreaktor, får man vid avsvavlingen en slammängd på 500 000 ton om året. Till de allvarligaste luftföroreningarna vid kolförbränningen hör kadmium och kvicksilver, men i rökgaserna vid all förbränning av kol, olja och andra konventionella bränslen, inkl. flis, bark, torv och s.k. biomassa, finns en lång rad ämnen, många typer av kolväten, nitrosföreningar, organiska klorföreningar osv. — som man vet är cancerframkallande. Man räknar med att flertalet cancerfall, troligen 80 å 90 26 av samtliga, är orsakade av miljöfaktorer. Vissa cancerfall har ett uppenbart samband med cigarettrökning, radondöttrar i dåligt ventil2rade bostäder eller asbest, vinylklorid, dioxin och andra ämnen i yrkesmiljön. Men den alarmerande ökningen av det totala antalet nyupptäckta cancerfall i Sverige sedan cancerregistret upprättades i slutet av 1950-talet måste ha ett samband med ämnen som hela befolkningen eller stora delar av befolkningen har varit och är utsatta för genom födan, dricksvattnet och luften. Genom den kemiska industrins utveckling har ”miljoner nya och främ mande substanser, vilkas biologiska verkningar är okända eller antingen inte undersökta eller endast ofullständigt undersökta” släppts ut i den mänskliga miljön ”i utomordentligt stora mängder”, heter det i en rapport som publicerades från ett av Vetenskapsakademien anordnat internationellt symposium i Skokloster den 11-15 mars 1972. Med moderna filter avlägsnas sot och andra fasta ämnen ur rökgaserna från kraftoch värmeverk, eldade med olja, kol och andra konventionella bränslen. Men många cancerframkallande, osynliga ämnen går obehindrat ut och bidrar utan tvivel till cancerregistrets ständigt stigande kurva. Till skillnad från alla dessa ämnen från den traditionella energiproduktionen har de radioaktiva ämnena varit utsatta för en intensiv uppmärksamhet i vårt land sedan över ett halvsekel. Vi vet var de finns, och det finns noggranna och stränga föreskrifter för all verksamhet som har med joniserande strålning att göra, inkl. kärnkraften. Ett undantag är att det ännu inte finns några gränsvärden för byggnadsmaterial som ger varje genomsnittsperson i Sverige 50 millirem av de 100 millirem om året som vi får av den s.k. bakgrundsstrålningen. Radioaktiviteten i marken varierar mycket kraftigt från plats till plats. I vissa områden i Brasilien och Indien kan den vara tio gånger högre än medeltalet i världen. Den naturliga bakgrundsstrålningen kan alltså, beroende på var i världen man bor och i vilken typ av bostad man bor, variera mellan 100 och 1 500 millirem om året. Jag nämner detta för att ge ett jämförelsetal till de normer som gäller enligt internationella strålskyddskommissionens rekommendationer och som tillämpas i vårt land. Personer som arbetar med strålning, t.ex. vid sjukhusens röntgenavdelningar, får utsättas för en stråldos på högst 5 000 millirem om året. Personer som inte arbetar yrkesmässigt med strålning får utsättas för högst 500 millirem om året utöver vad man får genom röntgenundersökningar och naturlig bakgrundsstrålning. Enligt de föreskrifter vi har i Sverige får personer som bor vid gränsen till säkerhetsområdet kring ett kärnkraftverk inte utsättas för en högre stråldos än 10 millirem per år. I verkligheten blir stråldosen kring de svenska kärnkraftverken bara en bråkdel av den tillåtna. Tillskottet blir i själva verket så obetydligt att det blir många gånger mindre än det man kan få om man flyttar från ett rum till ett annat i samma bostad. Givetvis finns det risker med kärnkraften som med all annan industriell verksamhet. Men inte ens reaktorhaveriet i Harrisburg den 28 mars 1979 ledde till någon personskada bland personalen eller något anmärkningsvärt radioaktivt utsläpp till befolkningen i omgivningen. Detta var dock den värsta olyckan i den civila kärnenergins historia, och mycket tyder på att det fanns allvarliga brister både i reaktorns konstruktion och i driften av reaktorn. Fortfarande efter 25 års erfarenheter av kärnkraften för industriell civil drift, sammanlagt över 1 700 reaktorår, gäller att inte en enda människa dödats i olyckor som har med strålning att göra. Att ett ännu allvarligare haveri än det i Harrisburg kan inträffa är naturligtvis inte uteslutet. Men om lärdomarna från Harrisburg blir allmänt tillämpade och alla profitintressen bortkopplas kan kärnkraften förbli den i särklass och från alla synpunkter säkraste moderna energikällan. Den är dessutom den ojämförligt billigaste i dagens situation och kommer att bli det ännu mer i takt med att oljan sinar. Vi kommunister står därför efter en mångårig, noggrann och seriös bedömning fast vid vår tidigare slutsats, nämligen att kärnkraften inte bara är acceptabel. Den är att föredra framför varje annat realistiskt alternativ.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 Jag vill också avge en röstförklaring beträffande reservationen 1. Vi tvingas tydligen rösta för denna centerreservation. Centern har skrivit reservationen från utgångspunkter som är diametralt motsatta våra. Centerns värderingar rörande nuläget är också diametralt motsatta våra, men ändå sammanfaller slutklämmen med vår uppfattning. Mot den bakgrunden finner jag anledning att göra denna röstförklaring, att vi trots allt kommer att stödja reservationen 1. Låt mig sedan också till centern ställa en fråga. Flera företrädare för centerpartiet har i dag talat mycket varmt för gasens användning, och man har hela tiden diskuterat utifrån förutsättningen att den skulle gå via Danmark och Västtyskland. Jag trodde att centerpolitik innebar att sträva efter en bevarad neutralitet. Men om det blir som centern här förordar skulle det innebära att den svenska energipolitiken knöts mycket hårt till två NATO-länder. Jag har svårt att se att det är förenligt med centerpartiets politik. Är det det?

Herr talman! Energipolitiken, enkannerligen kärnkraftsfrågan, har alltsedan regeringsskiftet efter valet 1976 dominerat den politiska debatten i vårt land. Oenigheten inom den borgerliga trepartiregeringen i dessa frågor skapade förvirring och stor ovisshet. Bristen på klara besked från regeringens sida skapade en nästan outhärdlig situation för de ansvariga för kraftstationen i Forsmark — Vattenfall och Forsmarks Kraftgrupp AB. Regeringen måste utnyttja hela sin uppfinningsrikedom för att ge trovärdighet åt alla underliga turer med att förhala frågan. Arbetsledningen visste knappt från den ena veckan till den andra om man skulle erhålla medel för att kunna fortsätta byggenskapen. Att under sådana förhållanden kunna åstadkomma en vettig och ekonomiskt riktig planering var hart när omöjligt. För de anställda samt för entreprenörer och deras arbetare var det likadant. Många hade med sina familjer flyttat till Östhammars kommun och skaffat sig egna hem. Andra hade planerat att göra detsamma. I det nyuppkomna läget visste man inte hur man skulle göra. För de kommunalt ansvariga har problemen inte varit mindre. Man har på olika sätt sörjt för att de som arbetar vid Forsmark skulle trivas och att de som önskade skulle få bygga egna hem, få tillgång till en god bostad, skolor, barndaghem, social service, fritidsaktiviteter osv. Förseningen av utbyggnaden av kraftverket har i hög grad oroat kommunalmännen. Hur skulle man planera? Hur skulle man våga satsa på en fortsatt utveckling av den kommunala servicen? Något annat beslut än 1975 års energipolitiska beslut fanns dock inte, och därför har planeringen hela tiden måst utgå från att tre aggregat skulle få byggas färdigt och tas i drift. Jag har under dessa tre år på olika sätt ägnat en stor del av mitt politiska arbete åt Forsmarksproblematiken. Förgäves har jag genom frågor och interpellationer, i motioner och debattinlägg sökt få svar på alla frågor. Jag har lidit av den ovisshet som alla berörda fått arbeta under och på nära håll upplevt den oro som många känt. Som politiker har jag ansett det olyckligt med denna ryckiga planering. Det har inte varit bra för den politiska trovärdigheten och politikens anseende att ha en så oansvarig regering — en regering som för sin egen sammanhållnings skull skjutit avgörandet framför sig och i onödan utsatt myndigheter, företag och enskilda för stora problem. Med folkpartiregeringens proposition 115 om riktlinjer för energipolitiken trodde jag att energifrågan äntligen skulle föras i hamn. Det verkade ju finnas en bred majoritet för dess förslag. I motionen 2220, som jag och mina partikamrater på Uppsalabänken väckte i anslutning till propositionen, uttalade vi också vår tillfredsställelse med att äntligen ett klart besked kommit om utbyggnaden i Forsmark och att Forsmark 3 skulle få byggas färdigt. Vi förmodade också att Forsmark 1 skulle få laddningstillstånd, så att den berörda driftspersonalen, som i nära ett år gått och väntat, kunde ges ett meningsfyllt arbete och kapitalförstöringen kunde upphöra. De ytterligare geologiska undersökningar som regeringen krävde för att laddning skulle få ske betraktade vi närmast som ett sista desperat försök att rädda trepartiregeringen. Våra krav i motionen 2220 utgick från nödvändigheten av att i god tid planera för att ge de anställda i Forsmark en meningsfylld sysselsättning när arbetena upphör. Liksom länsstyrelsen ansåg vi det självklart, att de som arbetar vid kraftverket och som bor i regionen skall beredas möjlighet att bo kvar och arbeta där även efter det att kraftverket i Forsmark byggts färdigt. Vi föreslog därför att statligt stöd skulle ges till ett planerat industriområde i Hargshamn och att det planerade bergrummet för olja, som regeringen stjälpte i sista stund, skulle omprövas. Vi ville vidare ha statligt stöd för uppförande av industrilokaler i kommunen och att frågan om fjärrvärme från Forsmark skulle utredas. Motionen skrevs före Harrisburghändelsen och överenskommelsen om folkomröstning, men man kan säga att styrkan i våra krav framstår allt klarare efter det inträffade. Möjligen kan kanske invändas att frågan om utnyttjandet av överskottsvärmen från Forsmark för uppvärmningsändamål i Stockholmsoch Uppsalaområdena i avvaktan på folkomröstningen för dagen saknar aktualitet. Näringsutskottet tycker också att det är viktiga problem vi och andra motionärer tagit upp och föreslår, att regeringen snarast tar initiativ för att utarbeta ett åtgärdsprogram för berörda kommuner. Det är riktigt, som utskottet säger, att regeringen beviljat statsbidrag för anläggning av ett industriområde i Hargshamn. Det är bara det att genom att regeringen så överraskande och oförklarligt sade nej till ett bergrum för ett beredskapslager av olja blir industriområdet dubbelt så dyrt för kommunen att bygga — trots statsbidraget. Man hade nämligen avsett att använda de överblivna bergmassorna från bergrummet för utfyllnad av industriområdet. När nu regeringen sagt nej till detta borde därför statsbidraget höjas, så att kommunen inte får högre utgifter än man från början hade anledning att räkna med. Att åberopa försvarsskäl som motiv för avslag till ett bergrum förefaller så mycket märkligare som man tidigare från försvarshåll tillstyrkt ett oljelager just i Hargshamn. Vi anser därför att regeringen borde ompröva sitt beslut. Utskottet säger ingenting om vårt förslag om statligt stöd för uppförande av industrilokaler i Östhammars kommun. Den frågan kommer vi igen med när det gäller regionalpolitiken. Även om regeringen i propositionen om denna inte vill gå utanför stödområdena 4, 5 och 6 för sådant stöd förutsätter jag, att det i detta speciella fall kan få ingå i det åtgärdsprogram som regeringen skall utarbeta. Jag är glad över att block 3 i Forsmark får byggas vidare och att sysselsättning garanteras för dem som nu har anställning vid anläggningsarbetena. Det är nödvändigt för att man skall kunna bevara handlingsfriheten, men jag skulle vilja rekommendera en viss rörelsefrihet i fråga om nyanställning för att inte äventyra de arbeten som pågår. Det finns personer som tycks anse att enbart beslutet om folkomröstning innebär ett stopp för fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Det finns dock fortfarande en politisk majoritet för ett fullföljande av de 12 reaktorer som regeringen föreslår i sin proposition. Utredningen om Harrisburg får utvisa, om det finns anledning att ompröva detta beslut. Sedan beror det naturligtvis på hur folkomröstningen utfaller, men får medborgarna en objektiv redovisning och information, tror jag att resultatet av omröstningen går i samma riktning. Vad jag tycker är underligt i folkomröstningsfrågan är att motståndarna till kärnkraften, som så energiskt förfäktar åsikten om dess stora farlighet, ändå accepterar sex reaktorer under tio års tid. Farligare än så är alltså enligt deras mening inte kärnkraften. I anslutning till propositionen nr 62, om den s.k. rådrumslagen, har också vi socialdemokrater från Uppsala län väckt en motion. Då propositionen endast innehåller rätt till ersättning till kärnreaktorinnehavare för förluster genom fördröjningen, föreslår vi att även kommuner och enskilda personer skall få samma ekonomiska garantier. För att bevara handlingsfriheten är det viktigt att arbetsstyrkan, inberäknat driftspersonalen, vid Forsmark kan bibehållas. Man riskerar annars att de anställda i det ytterst osäkra läget tar första bästa chans att flytta, varvid förutsättningarna för att fullfölja projektet efter folkomröstningen rubbas. Å andra sidan löper de en risk, om de stannar, att genom utslaget i folkomröstningen tvingas flytta från sina egnahem och då kanske ha försuttit chansen att få nya jobb. Kommunen får också svårigheter genom uppskjutandet av beslutet i kärnkraftsfrågan, med sina gjorda investeringar och åtgärder för de sysselsatta i Forsmark. Skulle det nästa år bli ett definitivt stopp för fortsatt utbyggnad och drift, står kommunen där med sina satsade miljoner och med hotet om befolkningsutflyttning över sig. Utskottet finner det önskvärt att konsekvenserna för kommuner och enskilda särskilt utreds när det gäller förändringar i kärnkraftsprogrammet som har uppkommit eller kan uppkomma. Det är bra att det utreds, och det bör ske med största skyndsamhet dessutom, så att de berörda kan ges ekonomiska garantier för sina förluster. Det räcker dock inte med att bara utreda konsekvenserna. Staten måste också gå in som ekonomisk garant därvidlag. Jag förutsätter att så sker och att önskemål med anledning av uppkomna behov behandlas generöst.

Herr talman! I våra högindustrialiserade samhällen — både i öst och i väst — är det naturligt att energipolitiken har kommit att inta en central roll. Detta gäller både på det ekonomiska och på det politiska området. Energipolitiken har också under den senaste tiden på grund av olika dramatiska händelser kommit att stå i världens massmediala brännpunkt. Världen har fått upp ögonen för att energipolitiken måste innebära någonting helt nytt, om mänskligheten skall kunna överleva på ett betryggande sätt. Det betyder med andra ord en helt ny inriktning av energipolitiken, och det gäller i synnerhet ett industriellt så högt utvecklat land som Sverige. De energikällor vi hittills har levt högt på, nämligen oljan och uranet, kommer inom överskådlig tid att ta slut eller i varje fall att i oerhört hög grad bli bristvaror, vilket medför abnorma kostnader för deras utnyttjande. Dessutom vet vi att bägge dessa energiformer är förenade med mycket stora risker av olika slag. Lösningen måste ligga — och ligger — i en satsning på de förnyelsebara energikällorna, de energikällor som är eviga och som man alltså i en ekologiskt riktig balans kan utnyttja i all framtid. Dessa förnyelsebara energikällor har många positiva värden och mycket få negativa. En satsning på dem innebär bl.a. en utomordentligt stor förbättring av sysselsättningsläget. De har också den positiva effekten att de förutsätter ett decentraliserat samhälle, där även småskalig produktion kan få komma till sin rätt, omväxlande med de stora seriernas produktion. Det på förnyelsebara energikällor byggda decentraliserade samhället kommer att bli motsatsen till det statiska och alltmer robotstyrda samhälle med stenhård polisövervakning av atomreaktorer och avfallsupplag etc. som ett fullt utvecklat atomkraftssamhälle innebär. Herr talman! De förnyelsebara energikällorna utvecklas trots oerhörda svårigheter i fråga om forskningsresurser, i fråga om ekonomiska tillgångar. De utvecklas faktiskt glädjande snabbt trots dessa handikapp. På olika områden börjar det spira en marknad även för de förnyelsebara energikällorna. Sol, vind, biomasseteknik, ännu mer effektiva värmepumpar ger redan nu energiförsörjningen i vårt land stora möjligheter, och kapaciteten när det gäller dessa energikällor växer f. n. mycket snabbt. Jag vågar förutsäga, herr talman, att redan om tio år kommer dessa förnyelsebara energikällor att svara för mer än hälften av vår energiproduktion. Jag förutser nämligen att oljepriserna inom ett eller annat år har blivit så höga att vad man i ekonomiska sammanhang kallar för brytpunkten beträffande lönsamheten kommer att ha inträtt. Det innebär — schemat upprepas ständigt när det gäller de här ekonomiskt avgörande punkterna — att även de stora industrigiganterna kommer att börja satsa på att utveckla de förnyelsebara energikällorna, just därför att de finner att lönsamheten bjuder dem att göra sådana satsningar. Då kommer också den marknad att skapas som är basen för en snabb utveckling av de förnyelsebara energikällorna. Det kommer att uppstå en knivskarp konkurrens på det här området, och redan innan 1980-talet är slut kommer vi — jag är helt övertygad om detta — att kunna utnyttja förnyelsebara energikällor i en takt och en omfattning som vi i dag bara kan ana. Herr talman! Eftersom detta betänkande, nr 60, är ett av de mera digra betänkandena i år och har 32 reservationer, har centerrepresentanterna i näringsutskottet beslutat sig för att av naturliga och praktiska skäl dela upp behandlingen av de olika reservationerna. Jag kommer i första hand att här behandla reservationerna 3, 8, 18 och 28 samt någon till. Men innan jag går in på behandlingen av dessa reservationer vill jag säga några ord om yrkanden från vår sida i ett speciellt hänseende, som inte har behövt bli föremål för reservation eftersom utskottet har intagit en mycket positiv hållning. Jag tänker på de utvecklingsbolag för energi där vi har fått igenom flera av våra krav, och jag tänker i sammanhanget då också på ett bestämt företag, som heter Studsvik Energiteknik AB. Jag är övertygad om att Studsvik Energiteknik med sina stora personella resurser och med sin utomordentliga kapacitet av teknik och kunskaper på energiområdet kommer att betyda mycket i fortsättningen just som ett sådant utvecklingsbolag som viiutskottet har varit eniga om bör tillskapas. Bolaget har emellertid under ett antal år haft det ganska besvärligt. Det har haft påtagliga ekonomiska svårigheter, och man har där i år sagt att man måste få en bättre ekonomisk försörjning. Bl.a. är det stora problem för bolaget när det gäller kapitaltillskott. Bolaget vill disponera och generera eget riskkapital för att stärka en ny teknik, så att den snarast möjligt skall kunna föras fram till exploatering. Utskottet har sagt sig ha förståelse för de synpunkterna, och utskottet hänvisar till att det ju har uttalat sig för att utvecklingsbolag skall inrättas för bl.a. energioch transportteknik. Utskottet förutsätter i det sammanhanget — det tycker jag bör särskilt understrykas, herr talman — att Studsviksbolaget kan och skall ”tillförsäkras möjligheter till nära samarbete med det utvecklingsbolag som kan komma att inrättas för energiområdet”. Studsvik Energiteknik är i själva verket ett uppbyggt och redan fungerande bolag, som har de största förutsättningar att verka just i den anda och riktning som utskottet har velat tillägna de här utvecklingsbolagen på energi Herr talman!

Utskottet understryker också vikten av att ett sådant bolag kommer till stånd. Vi hade dessutom föreslagit vissa lokaliseringar, men av naturliga skäl har utskottet inte nu velat ta ställning härtill. Utskottet förordar alltså att ett bolag inrättas i samarbete med Svensk Metanolutveckling AB för att utveckla metanol ur inhemska bränslen. Detta är en mycket stor framgång för våra strävanden att bygga upp vår energiförsörjning på basis av alternativa förnyelsebara energikällor. Herr talman! Jag går då in på reservationerna. Beträffande reservationen 3 rörande de mindre oljeföretagens situation vill jag framhålla följande. Dessa mindre oljeföretags situation har f. ö. varit uppe tidigare i dag —-om jag minns rätt bl.a. i debatten mellan partiledarna. Läget på oljemarknaden är ytterst oroande — det kan än en gång understrykas. Utvecklingen i Iran, där den USA understödda schahen syntes ha läget i ett stabilt grepp för lång tid framåt, har skakat västvärlden. Den muslimska revolutionen har visserligen en religiös bakgrund men är ändå skrämmande militant. Utvecklingen kan komma att kasta flera av de oljeproducerande schejkdömena runt arabiska viken över ända. Det är alltså här hemma en oavvislig skyldighet för regeringen att trygga oljeförsörjningen på villkor som kan vara rimliga. Olika storförbrukare, såsom kommuner och oljeföretag, måste få möjlighet att bygga upp rejäla beredskapslager och även öka försörjningstryggheten genom att långsiktiga avtal upprättas med olika oljeproducenter. Det nuvarande beroendet av den s.k. spotmarknaden måste i viss utsträckning begränsas. Helt kan det inte elimineras — i varje fall inte omgående — eftersom man då kommer att slå ut de mindre oljeföretagen, som vi gärna vill slå vakt om. De här företagen finns det anledning att lägga flera aspekter på. De har betytt och betyder fortfarande åtskilligt när det gäller den rena oljeförsörjningen, men de har på grund av beroendet av spotmarknaden kommit i dessa utomordentliga svårigheter. Det finns emellertid även ur andra synpunkter skälatt satsa på dem. Vid en minskad oljetillförsel med ett större beroende av andra bränslen — kol, ved, flis och liknande — är det helt nödvändigt i ett land som vårt att ha tillgång till företag som har kompetens och erfarenheter av exempelvis kolhantering och vedhantering av olika slag. De flesta av de här mindre oljeföretagen har just sådana erfarenheter. De gjorde stora insatser och betydde enormt mycket under andra världskriget just när det gäller kolhantering och insatser på vedhanteringens område. Det finns anledning att ta till vara de kunskaper och erfarenheter som de här mindre företagen har. Det är en aspekt som kanske är väsentligare och viktigare än att de bara skall garanteras möjligheter till oljehantering. Herr talman! De krav på starkast möjliga satsningar på utvecklingen av förnyelsebara energikällor, som jag här inledningsvis talat om, får konkret uttryck i centerns reservation nr 8 beträffande alternativa energikällor vid uppvärmning av byggnader. Av den totala energiförbrukningen här i landet går ca 50 96 åt för uppvärmningsändamål. Det är ganska naturligt med hänsyn till våra klimatförhållanden. Det är alltså oerhört väsentligt att vi kan få till stånd en minskning av vårt oljeberoende genom att uppvärmningen gradvis och snabbt överförs från olja till alternativa energikällor. Det måste vara en strävan och ambition att försöka åstadkomma detta just för att minska vårt stora oljeberoende. Detta är en akilleshäl — kanske den allvarligaste vi har i detta land i dag. Ett viktigt alternativ är naturgasen. Om denna har min centerkollega i utskottet, Olof Johansson, talat närmare, så den saken går jag inte in på. Ett annat intressant alternativ är fliseldning. En utomordentligt viktig uppvärmningskälla är ytjordvärmen. Tekniken att utnyttja denna — vilken kan användas inte enbart för enstaka villor utan även för flerfamiljshus och hela bostadsområden — har just nu börjat sitt segertåg genom landet. Detta är en suverän, helt ofarlig och giftfri uppvärmningsmetod, som snabbt måste utvecklas ytterligare med alla tillgängliga resurser. Det finns alltså redan nu alternativa energikällor som är utvecklade och som med rätta satsningar snabbt kan komma att spela en betydelsefull roll. Herr talman! Med reservation nr 18 vill vi från centerns sida understryka vikten av att satsa på och utveckla kraftvärmen i så många sammanhang som möjligt. Det är ju så att det mest effektiva sättet att utnyttja energiinnehållet i tillfört bränsle vid energiproduktion är att utnyttja kraftvärmeverk. Det är anläggningar där elkraft och värme kan produceras samtidigt. Regeringen har, för att uttrycka mig vänligt, visat ett ointresse för denna utomordentligt viktiga energiproduktions form. Namn som Botkyrka, Göteborg och Studsvik bär i detta sammanhang syn för sägen. Jag skall senare gå in litet närmare på detta. De förbättrade finansieringsregler som propositionen föreslår är dock ett steg i rätt riktning från ointresse till intresse — jag noterar det särskilt. Men ytterligare insatser i stimulerande riktning måste till. För något halvår sedan beslöt riksdagen med anledning av proposition 1978/79:46 om ökat stöd till vissa energibesparande åtgärder inom näringslivet. Det beslutet innebar bl.a. att — utöver det 35-procentiga bidraget — ett särskilt bidrag om 15 96 av godkända kostnader tillfälligt infördes som stöd vid uppförande av fastbränsleanläggning eller mottrycksanläggning. I riksdagens beslut ingick även att huvuddelen av utrustningen för den energibesparande åtgärden skulle beställas före den 1 juli 1979 och regelmässigt levereras före den 1 juli 1980. I vår motion nr 2406 har vi föreslagit att det särskilda tillägget skall utgå även för beställningar av utrustning till kraftvärmeverk som görs före den 1 juli 1980 med leverans av de viktigaste delarna före den 1 januari 1982. Det är ett krav som vi anser vara mycket väsentligt i sammanhanget och som vi har följt upp i reservation nr 18. Och jag vill än en gång understryka hur viktigt det är, bl.a. för att minska oljeberoendet, att utbyggnaden av kraftvärmeverken får ett starkt stöd från samhällets sida. Herr talman! I reservation nr 28 behandlar vi vattenfallsverket ur en speciell synvinkel, nämligen verkets redovisningsprinciper. Vi centerreservanter anser att man bör stödja centermotionens krav på att vattenfallsverket i sin driftstat måste dela upp intäkter och rörelsekostnader på olika slag av kraftproduktion, dels på atomkraft, dels på vattenkraft och dels på övrig energiproduktion. F.n. är driftstaten utomordentligt svåröverskådlig, och det är mycket svårt att över huvud taget få något grepp om vad de olika kostraderna hänför sig till. Detta vore ett rationellt sätt att få en bättre överblick på. Jag yrkar därför bifall till denna reservation. Beträffande vattenfallsverket är det ett namn inom dess verksamhetsområde som särskilt är i brännpunkten — Forsmark. Vi har behandlat bl.a. Forsmark i reservation nr 29. Vi har där konstaterat att riksdagen har föreslagits att uppskjuta behandlingen av samtliga frågor som rör fortsatt kärnkraftsutbyggnad i Sverige till dess att en folkomröstning om kärnkraftens roll har ägt rum. I avvaktan på denna folkomröstning anser vi reservanter att inga ytterligare medel bör få användas för fortsatt utbyggnad av reaktorerna 11 och 12 . Idrifttagningen av de redan färdigställda reaktorerna är beroende av prövning enligt villkorslagen. Det är ett mycket väsentligt konstaterande i detta sammanhang. I sitt utlåtande till regeringen över kraftindustrins förslag beträffande slutförvaring av det högaktiva avfallet har statens kärnkraftinspektion inte besvarat regeringens fråga huruvida det är visat att villkorslagens krav i detta hänseende har uppfyllts. Vid Forsmark 3, som är beroende av statliga investeringsmedel, måste verksamheten avvecklas. Alltså får inga ytterligare medel anslås för fortsatt byggande vid Forsmark 3. Ej heller får enligt reservanternas mening statsgarantier eller utlandslån medges för reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3. En fortsatt byggnadsverksamhet vid dessa anläggningar skulle enligt reservanternas mening innebära en allt kraftigare bindning till användning av kärnenergi och ianspråktagande av stora resurser. Riksdagens uttalande år 1975 om att handlingsfrihet för framtiden bör eftersträvas inom energiområdet skulle bli helt illusoriskt, om man fortsatte denna byggnadsverksamhet. Vi förutsätter att vattenfallsverket fullföljer regeringens uppdrag att efter överenskommelse inom Forsmarks Kraftgrupp AB avbryta sådan komponenttillverkning som är specifik för Forsmark 3 och därmed saknar alternativ användning. De komponenter som tillverkats skall därför kunna avyttras. De eventuella kostnader en avveckling av verksamheten vid Forsmark 3 innebär bör regeringen redovisa i propositionen om tilläggsbudget. Vårt ställningstagande i detta avseende innebär att i propositionen beräknade medel för kärnkraftsanläggningar och kärnbränsle måste reduceras med de belopp som beräknas för block 3 vid Forsmarks kraftstation. Detta innebär att anslaget måste minskas med 179 milj.kr. Vi förutsätter att borgen inte tecknas för blocket F 3. Vattenfallsverket har för detta ändamål beräknat ett belopp om 450 milj.kr. Borgensramen måste alltså minska med detta belopp. De ekonomiska resurser som frigörs vid en avveckling av verksamheten vid Forsmark 3 bör överföras till alternativa projekt av betydelse för den framtida energiförsörjningen. Därigenom torde även sysselsättningstillfällen skapas för personal inom vattenfallsverket, vilket har varit ett problem i sammanhanget. Herr talman! Jag har då kvar att behandla reservationen 31 beträffande ett energibolag i Norrbotten, som två centerpartister har motionerat om. Vi reservanter har yrkat bifall till motionärernas förslag. Det skulle innebära att Vattenfall avstår från sina anläggningar i Norrbotten till det här bolaget. Man skulle tillsammans med kommunerna bygga upp detta. Jag yrkar bifall till den reservationen och vill understryka vad vi i vårt särskilda yttrande har sagt beträffande utvidgningen av vattenfallsverkets verksamhet på olika områden. Vi motsätter oss en sådan utvidgning. Vi har inte reserverat oss på den punkten men har i vårt särskilda yttrande påpekat att t.ex. kommunerna måste få en ledande roll på eldistributionsområdet. Vi är alltså tveksamma till att ett särskilt förvaltningsbolag på distributionsområdet skall bildas inom vattenfallsverket. Vattenfallsverkets verksamhet måste koncentreras till områden där verket traditionellt har den bästa kompetensen, dvs. främst på elproduktionsområdet. Sedan understryker jag en sista gång, herr talman, det som också framgår av vårt särskilda yttrande, nämligen det viktiga i att man i fortsättningen satsar på utbyggnad av kraftvärmeverk som ett ytterst viktigt alternativ när det gäller att minska oljeberoendet.